Jag hälsar kammarens ärade ledamöter välkomna till årets höstsession, som härmed förklaras öppnad. Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär plan för andra kammarens sammanträden under höstsessionen. Därav framgår bl.a. att ett arbetsplenum anordnas redan onsdagen den 25 oktober kl. 14.00. Den första frågestunden äger rum torsdagen den 26 oktober med början kl. 15.30. Då besvaras frågor som inlämnats senast kl. 12.00 fredagen den 20 oktober. Under återstoden av höstsessionen hålles frågestunder varje torsdag kl. 15.30; den 9 november — i samband med remissdebatten — samt 7 och 14 december börjar plena dock kl. 10.00. En handelsdebatt anordnas tisdagen den 7 november kl. 10.30 och en remissdebatt hålles med början onsdagen den 8 november kl. 10.00 och eventuell fortsättning torsdagen den 9 november kl. 10.00. Sammanträdet sistnämnda dag är ett arbetsplenum för behandling av utskottsutlåtanden och kommer sålunda att hållas även om remissdebatten skulle hinna avslutas på onsdagen. Sessionens sista arbetsplenum avses skola anordnas fredagen den 15 december kl. 11.00. Om så erfordras på grund av skiljaktiga beslut sammanträder kamrarna även lördagen den 16 december kl. 10.00. Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär ärendeplan för behandling i kamrarna av utskottsutlåtanden under tiden den 17 oktober—22 no vember. Omkring den 1 november kommer ledamöterna att tillställas motsvarande plan för återstoden av höstsessionen. Till kammarens ledamöter har vidare utdelats förteckningar över dels propositioner avsedda att föreläggas höstsessionen, dels uppskov till höstsessionen med behandlingen av vissa ärenden. Slutligen har ledamöterna tillställts meddelanden om språkkurser och stipendieansökningar m.m. samt en redogörelse för riksdagens skoltjänst. Undertecknad hemställer, på grund av offentligt uppdrag såsom medlem av Sveriges delegation vid Förenta Nationerna, om ledighet från riksdagsgöromålen under tiden 17—20 oktober 1967. Undertecknad får härmed anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under ti På grund av särskilt uppdrag för planläggning av Kyrkans beredskap får jag härmed anhålla om ledighet från riksdagsarbetet den 17—18 oktober. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet från och med den 17 oktober till och med den 8 november på grund av studieresa till Japan och Indien. Då jag såsom ombud har att deltaga i Förenta Nationernas generalförsamling, anhåller jag härmed vördsamt om ledighet från riksdagsgöromålen från höstsessionens början tills vidare.
Herr talman! Undersökning av den misstänktes sinnesbekaffenhet — rättspsykiatrisk undersökning — är ett viktigt led i personutredningen i ett stort antal brottmål. I den nya lag i frågan som trädde i kraft den 1 januari i år framhålles, liksom i den förut gällande sinnessjuklagen, vikten av att undersökningen utföres med största möjliga skyndsamhet. Enligt 48 skall utlåtande avges inom sex veckor från det beslutet om undersökningen inkom till den klinik eller station till vilken undersökningen hör. Medicinalstyrelsen äger medge anstånd i särskilt fall. Sedan mycket lång tid tillbaka har inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet förekommit långvariga dröjsmål med avgivandet av utlåtanden.
New York den 1 oktober 1967 Sten Wahlund
Den i lagen angivna sexveckorstiden har genom upprepade anståndsbeslut överskridits med månader och till och med år. Genom JO:s framställning till Kungl. Maj:t den 10 augusti i år har frågan aktualiserats och den har ytterligare belysts genom den följande diskussionen i press och etermedia. De långa dröjsmålen med rättspsykiatriska undersökningar inger ur flera synpunkter allvarliga bekymmer. Särskilt för häktade innebär väntetiden med dess till tiden obestämda frihetsförlust en svår påfrestning, som är ägnad att hos dem vidmakthålla och förstärka en hatisk inställning mot samhället och sålunda direkt motverka den resocialisering, som i lagstiftningen eftersträvas. Vid ett måls slutliga avgörande kan det inträffa att den tilltalade ådöms en påföljd som ej står i proportion till det lidande han redan åsamkats genom väntetiden. I undantagsfall kan det till och med inträffa att frikännade dom slutligen meddelas. Om vederbörande är i behov av psykiatrisk vård är det givetvis högst olämpligt att han under månader förvaras på en fångvårdsanstalts häktesavdelning. Det är här fråga om ett långvarigt och svårartat missförhållande vars avhjälpande framstår som ett oavvisligt krav.

Herr talman! Sedan länge pågår inom statens järnvägar ett omfattande rationaliseringsarbete, som bland annat inneburit nedläggande av trafiksvaga järnvägar och indragning av stationer. På senare tid har rationaliseringsarbetet inriktat sig på indragning av ett stort antal »olönsamma» stationer. I dag finns det 1100 bemannade stationer, år 1975 skall enligt uppgift i pressen antalet vara reducerat till mellan 200 och 300. Ingen ansvarskännande medborgare vill förneka nyttan av rationaliseringar inom näringslivet. Ett affärsdrivande verk som statens järnvägar är i det fallet inget undantag. Men det gäller här inte enbart statens järnvägars ekonomi. Nedläggandet av järnvägar och indragandet av stationer har för näringslivet inom den berörda bygden och för dess befolkning så stor betydelse, att många andra hänsyn måste tagas vid en bedömning av frågan. I andra sammanhang — då det gäller lokalisering av näringslivet — är statsmakterna villiga att satsa kapital och intresse för att ge människor tillfälle till service och arbete inom de områden, som bedöms såsom lämpliga eller nödvändiga att stödja. En sådan insats kan motverkas för att inte säga direkt förhindras genom att kommunikationerna försämras på grund av nedläggning av järnväg eller indragning av station. Det borde vara självklart att en förändring av kommunikationerna är en så viktig del av samhällsplaneringen att den inte kan ses som en isolerad del. Den är en pusselbit i det hela, där både regioner och kommuner beröres på ett kännbart sätt och också har sitt ansvar. Den tänkta stationsindragningen, som förmodligen efter utredning inom SJ ingår i en upprättad plan, borde bedömas även med tanke på samhällsplaneringen i stort och därefter föreläggas riksdagen för ställningstagande. På grund av det anförda får jag anhålla om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få framställa följande fråga: Är statsrådet villig att låta riksdagen taga ställning till de principiella linjerna i statens järnvägars rationaliseringspolitik innan ytterligare nedläggningar av järnvägar eller indragning av stationer sker?

Herr talman! Ett flertal eldsvådor har inträffat i våra skolor. Vid några har även elever omkommit. I samband härmed har det framkommit, att orsaken därtill varit den bristande brandsäkerheten. I många kommuner utgörs skolbeståndet till övervägande del av äldre byggnader, vilka är bristfälliga ur brandsäkerhetssynpunkt, men inte heller alla nya skolor byggs på ett sätt som uppfyller alla nutida krav på brandsäkerhet. Vid inspektioner som nyligen har företagits i länen har det visat sig, att så omfattande upprustningar av brandtekniska skäl måste företagas i landets skolor, att kostnaderna säkerligen kommer att uppgå till 100—200 miljoner kr. Det är enligt uppgift ej förutsatt att statsbidrag skall utgå för sådana arbeten. Med anledning av vad jag här anfört hemställer jag om kammarens tillstånd att till herr statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet få ställa följande frågor: Kan man förvänta att regeringen kommer att lägga fram förslag om att statsbidrag till kommunerna skall utgå för kostnader som föranleds av upprustning av skolor ur brandsäkerhetssynpunkt?

Herr talman!

Herr talman! Herr Hamrin i Jönköping har frågat statsministern vilka principer som enligt statsministerns uppfattning bör gälla för diarieföringen i statsdepartementen av inkomna handlingar. Han har vidare frågat statsministern om denne vill medverka till utarbetande av nya instruktioner rörande diarieföringen i departementen. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Det är givetvis av stor betydelse att allmänna handlingar diarieförs eller på annat sätt registreras hos myndigheterna. Redan med hänsyn till ärendenas handläggning är detta nödvändigt. En noggrann diarieföring är av särskild vikt för att principen om allmänna handlingars offentlighet skall kunna upprätthållas. Registrering är ju i allmänhet en förutsättning för att den som vill ta del av handlingar i ett ärende skall kunna få upplysning om vilka handlingar som finns och var de kan sökas. För närvarande saknas generella regler om diarieföring eller annan registrering av allmänna handlingar hos statsmyndigheterna. Detta gäller även statsdepartementen. För deras del innehöll den tidigare instruktionen från år 1921 en föreskrift om skyldighet för registrator att svara för diarieföringen av inkomna ärenden. I gällande <departementsinstruktion från år 1965 finns visserligen inte nå gon uttrycklig bestämmelse i detta hänseende, men någon ändring i sak har inte avsetts. Inom några departement har meddelats uttryckliga föreskrifter om diarieföring. Praxis i fråga om diarieföringen är emellertid densamma inom alla departement, oavsett om särskilda föreskrifter har meddelats eller inte. Nu liksom när den tidigare instruktionen gällde skall alla ärenden diarieföras. Däri ligger att inkommande allmänna handlingar som hänför sig till ett ärende skall diarieföras. Offentlighetskommittén har nyligen lagt fram förslag till föreskrifter om registrering av allmänna handlingar hos myndigheterna. Detta förslag bereds för närvarande inom justitiedepartementet. Den praxis som nu iakttas inom departementen torde ganska väl stämma med vad offentlighetskommittén har föreslagit. I väntan på prövningen av kommitténs förslag har några allmänna regler om diarieföringen i departementen inte ansetts böra meddelas. Från statsrådsberedningen har emellertid utgått en rekommendation att meddela uttryckliga föreskrifter om vem som skall svara för diarieföringen och om vem som skall handa denna.

Herr talman! Jag tror att herr Hamrin i Jönköping och jag i stort sett är överens. Vi har hittills inte haft några generella föreskrifter inom statsförvaltningen rörande vilka handlingar som skall diarieföras. De föreskrifter som fanns i den förra departementsinstruktionen gällde vem som skall svara för diarieföringen. Nu har offentlighetskommittén föreslagit att man skall införa generella föreskrifter om vilka handlingar som skall diarieföras. Att innan prövningen av detta förslag är klar utfärda särskilda bestämmelser för departementen är enligt min mening att förhasta sig; det har ändå i stort sett gått bra med den ordning som vi hittills har haft. Den rekommendation som har utgått från statsrådsberedningen gäller att man inom varje departement skall säga ifrån vem som skall svara för diarieföringen. Anledningen till att den skickades ut var att vissa departement hade utfärdat sådana föreskrifter och att man ville skapa en samordning på detta område. Till sist, herr talman, ber jag att få säga ett par ord i anledning av vad herr Hamrin inledningsvis anförde. Han beklagade sig över att det gått ett halvår sedan interpellationen framställdes innan svaret kom. Fakta i målet är att interpellationen är dagtecknad den 3 maj, d.v.s. dagen före Kristi himmelsfärdsdag. Den bör därför inte ha kommit under statsministerns ögon förrän veckan därpå. Kanske är det litet mycket begärt att statsministern under de två sista veckorna i maj månad skall kunna ägna sig åt interpellationssvar.

Herr talman! Jag kan inte lämna ett mera ingående svar på den senaste frågan än att remissbehandlingen har avslutats och att en första föredragning för mig av betänkandet och remissvaren kommer att äga rum första veckan i november.

Herr talman! Frågan om upprättandet av normala statliga förbindelser mellan Sverige och Demokratiska folkrepubliken Korea, Demokratiska republiken Vietnam samt Tyska demokratiska republiken har i olika sammanhang ställts såväl i den offentliga debatten som i riksdagen. En rad skäl har anförts för upprättandet av diplomatiska förbindelser med dessa stater. Dessa skäl skall här icke upprepas. Jag vill endast erinra om att det i samtliga tre fall handlar om sedan flera år etablerade stater. Det är sålunda synnerligen anmärkningsvärt att vårt land icke har normala relationer till de nämnda staterna. Vad man kan kalla bevisbördan synes därför ligga på den sida som av olika anledningar hittills motsatt sig att Sverige upprättar motsvarande förbindelser med Demokratiska folkre publiken Korea, Demokratiska republiken Vietnam och Tyska demokratiska republiken som vårt land har med andra stater. Jag hemställer därför om kammarens tillstånd att till hans excellens utrikesministern få framställa följande frågor: När avser regeringen att ta initiativet till att upprätta diplomatiska förbindelser med stater med vilka sådana förbindelser nu icke finns?

Herr talman! Bakgrunden till den motion som fru Svensson och jag har väckt — fru Svensson befinner sig för närvarande i sällskap med en grupp andra riksdagsledamöter på studieresa i Holland — är att vi fått kännedom om ett fall, där gällande rättsregler beträffande = testamentsbevakning = fått olyckliga och för det allmänna rättsmedvetandet upprörande följder. Vi har därför velat ha en ändring av rättsreglerna. Låt mig berätta. En kvinna hade i många år arbetat i ett hem där makarna varit barnlösa och hustrun tidigt avlidit. Före hustruns bortgång hade makarna upprättat inbördes testamente, enligt vilket den efterlevande maken tillförsäkrades full förfoganderätt över deras gemensamma tillgångar. Den efterlevande, alltså mannen, hade ganska betydande kapitaltillgångar men låga penninginkomster. Han skrev i sin tur ett testamente enligt vilket hans hushållerska, som endast kunde få ringa lön för sitt arbete, skulle kompenseras på så sätt att hon fick ärva tillgångarna i boet. Det skulle vara uppskjuten lön. Men när mannen dog fick hushållerskan ingenting. Det fanns nämligen avlägsna släktingar, som tog hand om arvet trots det upprättade testamentet. Det kunde de göra därför att varken mannen eller kvinnan hade känt till den lagparagraf som stadgar att om den efterlevande skall ha utvidgad rätt till egendomen — alltså inte endast förfoga över den under sin livstid utan även genom testamente förfoga över tillgångarna efter sin bortgång — skall testamentet bevakas vid domstol inom sex månader efter den först avlidnes död. Mannen i fråga hade haft testamentet inlämnat till rätten tillsammans med bouppteckningen och trodde att därmed allt var klart. Men han skulle dessutom som särskild rättshandling ha begärt bevakning av testamentet, och detta hade han inte känt till. Därigenom blev vårdarinnan utan den med testator uppgjorda lönen för de många årens arbete i hans tjänst. Hon måste flytta från huset och hamnade i en besvärlig situation. Familjerättskommittén har behandlat detta spörsmål i sitt betänkande, som den avlämnade redan år 1964. Kommittén ansåg att olägenheter kan uppkomma på grund av att efterlevande inte vet om ait testamentet blir ogiltigt, om särskild bevakning icke verkställes. Kommittén övervägde faktiskt att föreslå antingen ett upphävande av kravet på bevakning eller att utvidga bevakanderätten genom att föreslå, att testamentet väl icke behövde bevakas av den efterlevande maken själv men skulle kunna bevakas efter hans död av någon, vars rätt då var beroende av hans testamente. Vår motion har varit ute på remiss. Den tillstyrkes av häradshövdingeföreningen, som uttalar att erfarenheten nogsamt visat, »att de hittillsvarande reglerna om testamentsbevakning kunna leda till opåkallade rättsförluster». Föreningen anser redan det förhållandet, att av formella skäl rättsförluster kan drabba testamentstagare, och än mer att testators vilja av sådana skäl kan bli åsidosatt, trots att testamentet ingivits till rätten, utgöra befogad anledning till översyn av bestämmelserna. Advokatsamfundet vill däremot att motionen skall avslås. Man menar att den efterlevande kanske underlåter att bevaka sin rätt därför att han inte önskat full förfoganderätt över egendomen. Men det vore väl ett egendomligt handlingssätt, eftersom han själv varit med när testamentet upprättats och medverkat till dess bestämmelser. I det av oss relaterade fallet skulle vederbö rande alltså bedrägligen ha skrivit det nya testamentet för att undandraga vårdarinnan den dem emellan uppgjorda ersättningen för mångårigt arbete. Detta skulle han ha kunnat göra genom finurligt utnyttjande av lagbestämmelser som han men inte kvinnan kände till. Jag tror inte att så var förhållandet — men blotta möjligheten för någon att med lagens hjälp utöva ett sådant fiffel är i sig en orsak till att den åsyftade paragrafen bör ändras. Ingen remissinstans har heller ansett att nuvarande bestämmelser är bra. Vi hade i motionen begärt en översyn av gällande rättsregler på detta område. Utskottet uttalar med anledning av att familjerättskommittén i sitt betänkande aktualiserade det önskemål, som nu förs fram i motionen, och med hänsyn till att betänkandet nu övervägs i justitiedepartementet, att riksdagen inte bör ta något initiativ i ärendet. Utskottet tillfogar emellertid också att vårt förslag »synes förtjänt av lagstiftarens uppmärksamhet». Jag skulle vilja fråga justitieministern hur snart vi kan vänta några förslag med anledning av familjerättskommitténs betänkande, som lades fram redan 1964. När kan vi få en proposition i ärendet? Jag ämnar inte med det anförda nu yrka bifall till vår motion men hoppas att justitiedepartementet inte tar ytterligare lång tid i anspråk för sina överväganden och att propositionen när den kommer skall ange tillfredsställande lösningar av problemet med bevakning av testamenten.

Herr talman! Frågan huruvida de kommunala bostadsförmedlingarnas registeruppgifter avseende de bostadssökande skall vara skyddade av sekretesslagens bestämmelser har aktualiserats, då ett företag i kommersiellt syfte begärt att få ta del av samtliga bostadsförmedlingars register. Med hänsyn till att i vissa fall uppgifter av privat och förtrolig natur lämnats av den bostadssökande och kan finnas antecknade på bostadsförmedlingarnas registerkort, har förmedlingskontoren ställt sig avavvisande till en mikrofotografering av korten. Frågan har därför förts vidare till justitieombudsmannen som i ett avgivet yttrande anfört att kartotek över bostadssökande, vilket förvaras hos kommunal myndighet, enligt 2:1 tryckfrihetsförordningen utgör en allmän handling. Något stadgande i sekretesslagen som ger stöd för hemlighållande av kartoteket finns ej, varför det är att betrakta som offentlig handling. Med hänsyn till att de kommunala bostadsförmedlingarna vid sitt förmedlingsarbete har att ta hänsyn till en mängd faktorer som berör den enskilde bostadssökande är det av vikt att allmänheten i förtroende kan lämna uppgifter som sedan icke utnyttjas i kom mersiellt syfte. I offentlighetskommitténs betänkande sägs i specialmotiveringen till 8 13 avseende enskilds personliga förhållanden bl.a.: »Då den enskilde träder i förbindelse med en myndighet i en personlig angelägenhet, vare sig tvångsvis eller i enlighet med egen önskan, vill han säkerligen i allmänhet att vad han yppar om sitt privatliv inte skall komma till offentligheten. Önskemål i denna riktning bör kunna uppfyllas inom åtskilliga grenar av allmän verksamhet, exempelvis sjukvården och olika slag av rådgivning i personliga angelägenheter . Gemensamt för dessa verksamheter är att de knappast har något drag av rättstillämpning eller myndighetsutövning. Det står den enskilde fritt, om han vill utnyttja de tjänster det allmänna bereder; i stor omfattning förhåller det sig säkerligen så, att verksamheterna inte skulle kunna bedrivas, om inte de enskilda räknade med diskretion från de allmänna organens sida.» Motsvarande motivering som offentlighetskommittén anfört torde med samma rätt kunna gälla även uppgifter ingående i bostadsförmedlingarnas register. Då därtill även kommer att uppgörandet liksom aktualiseringen av registren drar stora kostnader, som måste täckas med kommunala skattemedel, är det enligt mitt förmenande upprörande att ett privat företag genast eller så snart ske kan skall utan kostnad få ta del av dessa uppgifter. Med stöd av vad jag ovan anfört får jag därför till statsrådet och chefen för justitiedepartementet rikta följande fråga: Vill statsrådet medverka till att snabbt få till stånd lagändring i syfte att förhindra kommersiellt utnyttjande av kommunala bostadsförmedlingars register och därmed tillgodose enskildas intresse av att hemlighålla uppgifter av

Herr talman! Herr Hermansson har frågat statsministern vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av uppgifter om att utländsk säkerhetspolis är verksam i Sverige. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det är minsann inte någon nyhet för de svenska myndigheterna att flera stater genom agenter och andra rapportörer — begreppet säkerhetspolis torde inte vara adekvat i sammanhanget — bedriver verksamhet i Sverige för att skaffa uppgifter av olika slag. Den svenska säkerhetspolisen som har till uppgift bl.a. att övervaka och följa det spionage och den olovliga underrättelseverksamhet som kan förekomma inom landet har givetvis sin uppmärksamhet riktad på dessa förhållanden. Det finns därför enligt min mening inte någon anledning att överväga några särskilda åtgärder från regeringens sida med anledning av de uppgifter som herr Hermansson åsyftar.

Herr talman! Det är möjligt att det finns så många agenter för främmande makt, för CIA och andra organisationer, som bedriver verksamhet i vårt land, att de uppgifter jag syftar på så att säga är vardagsmat. Jag har emellertid svårt att acceptera denna syn på saken. Här gäller det också ett speciellt fall som vållat stor oro bland berörda grupper. De uppgifter som föranledde min fråga till regeringen var följande. I Stockholms stora morgontidningar för den 19 respektive 20 oktober uppgavs att grekisk säkerhetspolis var verksam i Sverige. Svenska Dagbladet skrev under rubriken »Grekiska säkerhetspoliser oroar landsmän i Småland» följande: »En småländsk stad har haft besök av två grekiska säkerhetspoliser. Denna uppgift lämnar Smålandsgrekernas kurator Thomas Thomén, Växjö, anställd av KFUM, till Svenska Dagbladet. Säkerhetspolisernas främsta uppgift anses vara att spionera på sina landsmän, som i Småland uppgår till ett antal av ca 1 800.» Dagens Nyheter skrev under rubriken »Grekisk säkerhetspolis jagar landsmän i Sverige»: »Efter militärkuppen i Grekland har övervakningen av de i Sverige boende grekerna intensifierats markant. Säkerhetspolis från Grekland finns just nu här i landet för att kontrollera sina landsmäns göranden och låtanden och genom ett väl utbyggt angivarsystem har man nu mycket god kontroll över sina utvandrare.» Om uppgifterna är korrekta, vilket inte har bestritts, är det synnerligen upprörande. De greker det gäller och som arbetat i vårt land under längre eller kortare tid är mycket kritiskt inställda till militärregimen i sitt hemland. De är demokrater och accepterar inte undertryckandet av demokratin i Grekland. Det är rimligt att vårt land ger de grekiska demokraterna skydd mot av diktaturregimen utsänd säkerhetspolis. De insamlade uppgifterna användes enligt tillgängliga källor för repressalier mot de grekiska medborgarnas släktingar i hemlandet och mot dem själva om de återvänder till Grekland. Vad kan man då göra för att bereda de grekiska medborgarna sådant skydd? Ja, det finns flera vägar. Regeringen borde öppet uttala sin indignation över den verksamhet som grekisk säkerhetspolis bedriver i vårt land. Den borde också på diplomatisk väg låta meddela makthavarna i Aten sin uppfattning om saken. Om det inte blir någon effekt bör regeringen hemkalla sin ambassadör från Aten — en åtgärd som även i övrigt är befogad. Också mera långtgående steg bör därefter övervägas. Denna sida av saken har att göra med regeringens allmänna politik, och det var orsaken till att jag riktade min fråga till statsministern. Den andra sidan av saken är den som har direkt med justitieministerns fögderi att göra. Jag vill fråga justitieministern: Står icke sådan verksamhet, varom berättats i de bägge anförda tidningarna och som inte dementerats, i strid med gällande svensk lagstift

Herr talman! Det kan ju inte falla inom ramen för en debatt i anledning av en enkel fråga att gå in på svensk säkerhetstjänsts arbetsmetoder och arbete över huvud taget. Jag tror inte heller att frågan är särskilt lämpad för en sådan debatt som herr Hermansson tydligen vill ha. Låt mig kort och gott konstatera, att helt allmänt kan vi nog säga att någon organiserad kontroll av de åsyftade utlänningarna i Sverige inte synes föreligga.

Herr talman! Jag hoppas verkligen att det är riktigt som justitieministern sade i sitt senaste anförande, att någon organiserad verksamhet för kontroll över de grekiska medborgarna i vårt land icke förekommer, men det synes mig som om en rad uppgifter talar däremot. Det är inte bara de uppgifter, som jag anförde i mitt tidigare inlägg, utan också uppgifter om de ansträngningar som görs av den grekiska beskickningen och grekiska konsulat här i landet för att registrera de grekiska medborgarna och därigenom få kontroll över denna befolkningsgrupp. Jag hoppas att regeringen följer frågan med uppmärksamhet. Jag hade också hoppats att regeringen här genom justitieministern skulle ge uttryck för sin indignation över denna jakt på grekiska demokrater i vårt land.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att enligt folkrättens principer föreligger det inte hinder för en ambassad eller ett konsulat att registrera medborgare i det land som ambassaden eller konsulatet företräder. I de svenska konsulatsavtalen med Storbritannien och Frankrike finns en registreringsrätt härvidlag angiven, men den torde exi stera också utan särskilda sådana avtal. Vi har t.o.m. uppmanat våra egna utlandsmyndigheter att föra förteckningar över svenska medborgare inom ifrågavarande myndigheters verksamhetsområde. Detta tjänar det legitima syftet att möjliggöra för utlandsmyndigheterna att i krissituationer — exempelvis vid olyckshändelser — snabbt komma i kontakt med landsmännen och deras anhöriga. En dylik registrering kan ju också ha sin betydelse för lösningen av frågan om utlandssvenskarnas möjlighet att deltaga i svenska politiska val. Man kan därför inte rent generellt fördöma en sådan registrering som vi själva deltar i genom våra egna utlandsmyndigheter.

Herr talman! Det är möjligt att man kan se frågan så från rent juridisk synpunkt, men jag tror att vi skall göra skillnad mellan regimen i Sverige och regimen i Grekland. Den parallell som justitieministern drog finner jag — för att uttrycka mig hovsamt — en smula olämplig. Justitieministern känner lika väl som vi andra till de speciella förhållanden som råder i Grekland, där en militärjunta har krossat demokratin och nu regerar sedan ett antal månader. Denna militärregims verksamhet för att registrera de grekiska medborgarna här i Sverige är ett direkt försök att påverka dem, att få kontroll över vad de gör och att utöva repressalier i hemlandet. Jag tror att man bör skilja detta från den verksamhet som svenska konsulat bedriver i syfte att bereda utlandssvenskarna rösträtt. Här torde snarast syftet vara det motsatta, nämligen att beröva vissa greker rösträtt.
Herr talman! Jag saknar givetvis anledning att i den svenska riksdagen vare sig försvara eller bekämpa en utländsk regim. Såvitt vi har kunnat konstatera förekommer det icke någon organiserad verksamhet i det syfte som herr Hermansson talar om. Det återstår att bevisa en sådan.
Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat finansministern när utredningen om vidgat skydd åt statsanställda bilförare väntas vara slutförd. Finansministern har överlämnat frågan till mig för besvarande. Jag har av utredningsmannen erfarit att hans arbete, som först bedömdes kunna vara slutfört redan under innevarande år, inte beräknas kunna vara avslutat förrän år 1968. Anledningen härtill är att det under utredningens gång visat sig komplicerat att utan vidare överföra den privata förarplatsförsäkringens bestämmelser och villkor till den statliga sektorn. Mitt svar är alltså att utredningen beräknas vara slutförd under år 1968.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Wickman för svaret på min fråga. Det har förflutit ganska lång tid sedan förarskyddsutredningen enligt direktiven skulle ha avslutat sitt arbete. När jag läste direktiven hoppades jag på att frågan om vidgat skydd för statsanställda förare skulle bli klar före högertrafikomläggningen. Så blev nu inte fallet. Dess bättre har olycksfallsstatistiken varit gynnsam efter trafikomläggningen. Trots detta har trafikolyckor med dödlig utgång drabbat statsanställda bilförare som saknat det skydd som förarplatsförsäkringen ger de efterlevande. Trygghetsfrågorna för de anställda är i olika sammanhang aktuella, och detta är i högsta grad en sådan trygghetsfråga; den berör ju flera tusen anställda inom den statliga sektorn. Visserligen har några grupper av statsanställda klarat detta problem genom att teckna egna försäkringar, men man förstår att de uttrycker sitt missnöje över att staten som arbetsgivare inte löst förarplatsförsäkringsfrågan för deras vidkommande, då man vet att denna trygghetsfråga är ordnad inom den kommunala sektorn och det privata näringslivet. Vi känner till att statliga utredningar görs grundligt och tar sin rundliga tid. Från början ansåg man emellertid inte denna fråga vara så komplicerad, utan den skulle ha kunnat lösas till år 1967, såsom finansministern förväntade sig i direktiven. Nu visar det sig att det är mera komplicerat än man tidigare tänkt att överföra förarplatsförsäkringen på de statliga fordonen. I vad mån utredaren enbart sysslar med denna fråga känner jag givetvis inte till, men det är av vikt att han får ägna sig endast åt denna utredning så att den snabbt blir klar. Det är i hög grad angeläget att de statliga bilförarna får detta skydd.
Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera mot herr Andersson i Örebro — i fråga om angelägenheten av att få denna fråga uppklarad är vi fullt överens. Såvitt jag kan finna framgår det inte av direktiven att utredningen skulle kunnat bli färdig under loppet av 1967 — det var utredningsmannens egen bedömning som herr Andersson citerar. Nu har det visat sig att denna fråga är något mer komplicerad än vad både herr Andersson och finansministern räknade med när utredningsmannen började sitt arbete. Jag tror dock att han arbetar med all den snabbhet vi kan begära av honom, och hans förslag kommer att läggas fram under 1968.
Herr talman! Det står i riksdagsberättelsen att arbetet beräknas vara slutfört under första halvåret 1967.

Herr talman! Herr Haglund har frågat finansministern när utredningen rörande ägandeförhållandena och det privata näringslivet väntas komma med sitt slutbetänkande. Finansministern har överlämnat frågan till mig för besvarande. Utredningen beräknas fr.o.m. det instundande årsskiftet redovisa resultatet av sitt arbete i form av en serie delbetänkanden, som avslutas med ett slutbetänkande senare under våren.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Wickman få framföra mitt tack för svaret på min fråga om vid vilken tidpunkt utredningen om maktkoncentrationen inom det privata näringslivet kan tänkas framlägga sitt betänkande. Vi har nu fått besked om att det kommer att framläggas efter årsskiftet i form av delbetänkanden och att slutbetänkandet framläggs under våren, och det är jag tacksam för. Jag hoppas att vi, när dessa betänkanden lagts fram, inte får en sådan debatt som vi hade här i riksdagen när vi beslöt begära denna utredning. Naturligtvis betecknades den på borgerligt håll som onödig, motionen vore en okynnesmotion som inte hade något existensberättigande 0. s. v. En av riksdagens borgerliga ledamöter ifrågasatte faktiskt om de socialdemokratiska riksdagsmännen över huvud taget skulle behöva motionera om sådana frågor. Han uttryckte sig ungefär som att det hade varit mycket mera praktiskt och bekvämt, om de socialdemokratiska riksdagsmännen gått upp till kanslihuset och gråtit fram en sådan motion. Men nog nu om detta; tiden har gått, och tiden läker ju alla sår. Nu har vi fått en maktkoncentrationsoch maktspelsdebatt på ett högre plan och i större utsträckning än vi hade i början på 1960-talet när vi beslöt begära denna utredning. Jag betraktar det som ett bevis på svenska folkets ökade intresse för att se hur vårt samhälle fungerar, och det hoppas jag skall fortsätta. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Jansson har frågat mig om jag har uppmärksammat de yttringar av främlingshat och ras diskriminering som har kommit till uttryck här i landet och om jag överväger några åtgärder för att motverka dessa tendenser. De problem som herr Jansson tar upp i sin fråga uppmärksammade jag redan för ett par år sedan och jag har också vidtagit åtgärder av det slag som herr Jansson efterlyser. I början av förra året tillkallade jag tre sakkunnige för att utreda frågan om behovet av er effektivare lagstiftning mot rasdiskri minering. Enligt direktiven skall utredningen bl.a. överväga möjligheterna att utforma ett straffsanktionerat förbud mot att avvisa en person på grund av hans ras eller nationalitet från hotell, restauranger, kaféer och liknande inrättningar som står öppna för allmänheten. Utredningen beräknas lägga fram sitt betänkande under nästa år.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

Det har förekommit en rad exempel där färgade och utländska medbor gare mött särskilda svårigheter på bostadsmarknaden, även när det gäller uthyrning av enkla möblerade rum. Det har dessutom nyligen inträffat att uppskattade popidoler avvisats på grund av att deras klädsel och hårets längd inte passat innehavaren av ett näringsställe i södra Sverige. Det var vidare inte så länge sedan en framstående exilteatergrupp nekades servering, och liknande fall har förekommit. Jag är helt införstådd med statsrådets direktiv när det gäller den utredning han erinrade om. Jag tror att det är mycket viktigt att denna kommer till stånd och att vi, som också varit med om att ratificera FN:s konvention i dessa frågor, gör en komplettering av vår egen lagstiftning i detta avseende. Jag skulle emellertid vilja fråga statsrådet varför denna utredning blivit fördröjd. I direktiven finner jag att man hade förväntat att den skulle bli färdig i år, men nu uttalas det att den inte kommer att bli färdig förrän år 1968. Det finns också en arbetsgrupp som arbetar med invandrarfrågor. Jag skulle vilja fråga när den beräknas bli färdig med sitt arbete. Problemet kommer sannolikt att växa i så måtto att den utländska arbetskraften ökar. Konkurrensen på bostadsmarknaden visar ingen tendens att minska. De aktuella arbetslöshetssiffrorna visar att det blir en konkurrens om arbetstillfällena, och man måste då räkna med att de utländska medborgare, som kommer till vårt land, får möta en kanske ofta aningslös anti-inställning.
Herr talman! Detta är ett lagstiftningsområde som inte är så alldeles enkelt, och det förutsattes inte i direktiven att utredningen skulle bli färdig 1967. Däremot angav utredningen själv i 1967 års riksdagsberättelse, att den beräknade att kunna slutföra sitt arbete under detta år. Tyvärr har det av för mig obekant anledning visat sig att kommittén inte framlägger sitt betänkande förrän till våren.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att jag råkar tillhöra den statliga utredning som behandlar frågan om förbud mot rasdiskriminering. Nu ställde herr Jansson den direkta frågan varför utredningen har fördröjts. Jag känner mig då uppkallad att här säga några ord. Dröjsmålet beror väsentligen på att vi i denna fråga också har tagit kontakt med nordiska representanter för Danmark, Norge och Finland. Flera sammanträden har förevarit med dessa representanter. Vi har också under oktober månad företagit en resa till England, det enda land där man har en lagstiftning i denna fråga, för att studera konsekvenserna av »Race Relations Act», som antogs 1965 samt den board, »Race Relations Board», som är ett slags klagomur för dem som anser sig ha blivit föremål för en rasdiskriminerande handling. Dessa nordiska kontakter, detta utbyte med representanter — främst jurister — för Norden och kontakterna med England har gjort att vi räknar med att under 1968 få vår utredning klar. Den kommer med största sannolikhet att innebära förslag om lagstift ning med förbud mot rasdiskriminerande handlingar, speciellt i vad gäller hotell, restauranger och kaféer. Däremot är svårigheterna större när det gäller bostadsoch arbetsmarknadsfrågor, ty där är möjligheterna mindre att skaffa bevis att rasdiskriminering föreligger. Jag har velat säga detta som ett komplement till och en verifiering av justitieministerns svar.

Herr talman! Till vad herr Källstad här anförde vill jag bara foga den anmärkningen att det förefaller som om hela 1968 också skulle gå åt innan utredningen är färdig. Jag förstår att det är ett stort arbete utredningen har, men det hade varit önskvärt att man i stället hade utökat kommitténs kapacitet så att arbetet hade kunnat bedrivas fortare. Jag ifrågasätter inte att vi behöver en lagstiftning på detta område, men jag vill också säga att det kanske redan nu skulle vara möjligt för myndigheterna att skärpa sig på flera områden och ta itu med vissa tendenser som nu finns. Jag tror att redan de lagar vi har i dag medger den möjligheten.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat mig om jag vill medverka till att lokaliseringsbidrag kan utgå till sydöstra Skåne samt i övrigt vidta åtgärder som kan positivt påverka utvecklingen i detta område. Enligt lokaliseringskungörelsen är lokaliseringsstöd visserligen i första hand avsett för det norra stödområdet, men stöd kan också utgå i övriga delar av landet i särskilda fall. Sålunda kan stöd utgå bla. när avsevärda sysselsättningssvårigheter förutses eller uppkommit till följd av industrinedläggning i samband med omfattande branschrationalisering eller av liknande orsak. Också när speciella skäl talar för att en industriort med ensidigt näringsliv bör tillföras ytterligare industriföretag får lokaliseringsstöd beviljas utanför norra stödområdet. Det stöd som har utgått till företag belägna utanför norra stödområdet har främst orsakats av de strukturförändringar som kännetecknat utvecklingen under det senaste året. Dessa förändringar har krävt punktinsatser inom särskilt utsatta regioner. Jag kan här nämnda Uddevalla-, Borås-, Oskarshamns-, Karlskronaoch Västerviks-regionerna där behov har uppstått av särskilda lokaliseringspolitiska insatser och där sådana också har vidtagits. Någon särskild begränsning beträffande den form av lokaliseringsstöd, som lokaliseringsbidragen utgör, har inte föreskrivits i kungörelsen. Emellertid har hittills i praxis stor försiktighet iakttagits vid prövningen av ansökningar om lokaliseringsbidrag från företag som ämnar etablera sig utanför norra stödområdet. Bidrag har ansetts böra utgå bara när det gällt lokaliseringar till orter i omedelbar närhet av gränsen för stödområdet. I övrigt har stöd lämnats enbart i form av lokaliseringslån.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Johansson få framföra ett tack för svaret på min fråga. Av svaret framgår att några hinder egentligen inte föreligger för lokaliseringspolitiska åtgärder i sydöstra Skåne. Men vid den praktiska tillämpningen blir det ingenting av det hela. Mo tiveringen för den fråga jag ställde är just den oro som i långa tider har härskat i min lilla landsända. Vi har från myndigheternas sida varit föremål för åtgärder som dels har varit av inskränkande natur och dels har varit underlåtenhetssynder på detta område. För en del år sedan gick en film som hette »Mordet på jultomten». Människorna i det aktuella området anser faktiskt att de åtgärder som vidtagits och de åtgärder som icke vidtagits kan sammanföras under rubriken »Mordet på Österlen». Vi har blivit av med tullkammaren i Simrishamn. Vi har blivit hotade med att få domsagan indragen, men tack vare justitieministern har vi hittills förskonats från detta. Det blir kanske inte heller något av med saken — jag frågade en av de anställda på domsagan häromdagen och han sade att antalet ärenden ökat med 50 procent. Då kan man ju inte gärna motivera en indragning med att att det inte finns något att göra på domsagan. Vi har från alla håll där nere — från kommunala myndigheter, från landstinget och från bygdens riksdagsrepresentanter — försökt få ett gymnasium. Ännu har ingenting gjorts. Det svar vi fått är endast: Skaffa företag och därmed människor till bygden, så skall ni få ett gymnasium. Men när människorna frågar om det finns någon högre läroanstalt, där deras barn kan få utbildning, så måste vi svara nej, och då kan människorna inte tänka sig att komma dit. Det blir alltså en ond cirkel, och enligt min mening är det statens skyldighet att se till att denna onda cirkel bryts. Det senaste vi fick höra var — det skedde häromdagen — att vissa länsplanerare tänkt ut att den bostadskvot på 185 lägenheter, som vi fått det senaste året, skulle minskas till 34 lägenheter i Österlen. När planeringsrådet sammanträdde ändrades siffran i alla fall till 125 lägenheter. Det förvånar mig något att planeringsrådet, där det sitter en representant för Simrishamns stad, över huvud taget kunde gå med på en prutning. Men det får vederbörande representant svara för själv — jag skall inte angripa honom här i kammaren, där han inte kan försvara sig. Jag anser att vi har behov av att få den bostadskvot vi tidigare haft utan någon minskning. Vidare vill jag bestämt ta avstånd från angreppen på vår landshövding. Man har sagt att det vore bättre om vi fördes till Malmöhus län. Men ingen skall inbilla mig att det vore bättre. Jag tar alltså bestämt avstånd från angreppen på vår landshövding, som sä: kerligen gör vad han kan. Statsrådet har mycket att göra. Men kom ned till oss på Österlen en gång, så att vi får diskutera dessa problem innan det är för sent!
Herr talman! Jag tackar för inbjudan och kan tala om för herr Nilsson i Bästekille att vi avsatt några dagar i början av november för ett besök bl.a. nere i Österlen. Arbetsmarknadsstyrelsens chef kommer också att deltaga i det besöket. Vad som framför allt bör uppmärksammas nu är självfallet vilka möjligheter som finns att åstadkomma en uppbyggnad av nya företag, d. v. s. en lokalisering av företag. Vi har sagt, att i den mån det finns företag som är intresserade av lokalisering till det område som diskussionen här gäller, så är vi beredda att pröva frågan om lokaliseringsstöd. Detta är en av utgångspunkterna för de åtgärder som bör vidtagas — det är dithän man bör sträva. Arbetet med att åstadkomma en lösning av de mera långsiktiga problemen — planeringsfrågorna i allmänhet — där vi får ge oss i kast med den kommunala planeringen och regionplaneringen över huvud taget, är redan i gång och bör komma att ge resultat. Rent allmänt vill jag säga att statsmakterna har ett intresse av att bistå det område som utgörs av den sydöstra delen av Skåne och då framför allt se till att några bärkraftiga centralorter och därmed bärkraftiga regioner kommer att finnas kvar där. Jag är övertygad om att möjligheterna härvidlag är ganska stora.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för att han i sitt senaste anförande lovade oss att han skulle komma ned och diskutera dessa svåra problem. Jag tror att en sådan diskussion är en av förutsättningarna för att vi skall komma någon vart. Statsrådet sade bl.a., att om företag är intresserade av lokalisering till Österlen, så visst skall staten medverka. Jag vill då framhålla att flera företag har visat intresse, men just därför att de inte kunnat få lokaliseringsbidrag och därför att den högre undervisningen inte varit ordnad, så har företagen dragit sig tillbaka och sagt: Vi får väl vänta och se. Jag tror att om en samordning kunde komma till stånd — så att man lät bli att lägga ned järnvägar innan ersättningsvägar byggts m.m. — skulle vi i Österlen kunna se framtiden an med tillförsikt. Statsrådets senaste anförande gav mig i alla fall något hopp om att det skall finnas en framtid även för vår lilla landsända. Tack, herr statsråd! bättra levnadsförhållandena i glesbygderna
Herr talman! Herr Svanberg har frågat om förslag kan förväntas om åt gärder av social eller annan karaktär avsedda att underlätta levnadsförhållandena i glesbygderna. Förslag till sådana åtgärder som herr Svanberg aktualiserar i sin fråga förbereds av en särskild arbetsgrupp, som består av tjänstemän i olika departement och företrädare för kommunförbundet m.fl. Arbetsgruppen har hittills särskilt arbetat med åldringsvårdens problem i glesbygderna. En systematisk genomgång av ärendegrupper med speciellt intresse från glesbygdssynpunkt pågår för närvarande departement för departement. Delvis torde gruppens förslag komma att avse åtgärder som inte påkallar riksdagens medverkan. I den mån förslagen befinnes ändamålsenliga kan omedelbara åtgärder vidtas. Sådana förslag som kräver riksdagsbeslut kommer att efter vanlig beredning i respektive departement föreläggas riksdagen.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
Förhållandena i våra glesbygder är nämligen sådana att omedelbara åtgärder på många håll är nödvändiga. Vi vet alla hur servicen där undan för undan försämras allteftersom befolkningsuttunningen går fram. De som blir kvar är framför allt de äldre människorna, som ingen industri i tätortsregionerna vill köpa upp. Där finns emellertid också ett visserligen minskande men dock ännu betydande antal människor, som måste stanna där för att ta till vara skogen och andra naturtillgångar. Det kan inte vara förenligt med den samhällssolidaritet som vi berömmer oss av att lämna dessa en mycket sämre service än vi andra anser oss ha rätt att få. Jag finner det ganska självklart att ett samhälle, som utnyttjar den unga arbetskraften från glesbygderna i sin produktion, också skall sörja för att dessa människor får tillgång till samma service som andra. Därför är det nödvändigt med mycket snabba åtgärder. Talet om att vi har råd med en glesbygd måste övergå till handling. Jag noterar att inrikesministern tydligen är inne på den vägen. Det finns också en annan synpunkt på detta problem, som jag kan nämna några ord om. Inte bara enstaka byar utan hela landsändar hotas av en katastrofal utveckling, om ingenting göres; det gäller t.ex. en stor del av Norrlands inland. Några av de tätorter som finns där måste bevaras åt framtiden genom aktiva åtgärder. En ensidig näringslivsplanering från industrins sida får inte äventyra hela områdets utveckling. Statsmakterna måste gå in med en effektiv regional planering och vidta åtgärder så att några stödjepunkter blir kvar inom regionen. Jag hoppas att detta angelägna problem också mycket snabbt kan få sin lösning, ty eljest kommer det att uppstå svårigheter för hela vårt näringsliv genom att vi inte kan ta till vara våra naturtillgångar. Jag är alltså övertygad om att »kan ske» betyder »skall ske» och att det skall ske mycket snart. Än en gång tackar jag för svaret.
Herr talman! Herr Jonasson har frågat om jag avser att inom den närmaste tiden lägga fram förslag om ökade resurser för bostadsförbättringslåneverksamheten. Mitt svar är: Ja.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för ett positivt och bestämt svar. Tack!

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat om jag — mot bakgrunden av den bekymmersamma sysselsättningssituationen i Norrlands inland — är beredd medverka till att domänverkets skogar kommande vinter ställs till förfogande för skogliga beredskapsarbeten, i första hand för svårplacerad arbetskraft. Till svar vill jag meddela att domänstyrelsen — efter överläggningar med arbetsmarknadsstyrelsen — den 29 september i år ställt 43000 dagsverken skogsarbete på domänverkets skogar i Norrlands inland till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande. Dessa dagsverken är avsedda för äldre — »svårplacerade» — arbetslösa skogsarbetare. Härutöver har domänstyrelsen för den stundande vintersäsongen ställt 42 000 dagsverken vägarbete i Norrlands inland till arbetsmarknadsstyrelsens för fogande. Det spörsmål, som herr Nilsson tar upp i sin fråga, har således lösts redan för en månad sedan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret på min fråga. Det är tacknämligt att denna fråga nu äntligen har lösts — det borde varit gjort för länge sedan. Jag finner det helt naturligt att alla skogsägarkategorier — naturligtvis inklusive domänverket och staten — visar samma ansvar och intresse för denna fråga. Statsrådet säger i svaret att frågan löstes redan för en månad sedan. även den tidpunkten var dock sen med hänsyn till planeringen av verksamheten i vinter. I vanligt skogsbruk behöver man en betydande tid för planering, och beredskapsarbeten i skogen är inget undantag. Nu återstår att se om domänverkets medverkan kan bli tillräckligt smidig. Jag hoppas att statsrådet vill hjälpa till härmed så att de kategorier som jag åsyftade med min fråga kan tillgodogöra sig den sysselsättningsresurs som angives i svaret.
Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund noterar således med tillfredsställelse att dessa arbeten kommer till stånd, och jag vill betona att det är ganska betydande insatser som domänverket gör. De innebär att kanske 500 människor kan beredas sysselsättning under den kommande vintern med de 43 000 dagsverken som ställts till förfogande.

Man måste välja arbetsuppgifterna med omsorg. Vi kan inte räkna med arbeten som skulle tynga den redan pressade marknaden för skogsbruket. Det är således inte möjligt att tillgripa avverkning. Ur den synpunkten tycker jag att domänverkets åtgärder är mycket betydelsefulla för att möta sysselsättningsproblemen i Norrlands inland.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i vad statsrådet säger att de åtgärder som domänverket nu äntligen har vidtagit är utomordentligt betydelsefulla. Det anmärkningsvärda är bara att dessa åtgärder inte har vidtagits långt tidigare. Vi förstår nu vilken förlust de många arbetslösa människorna i Norrlands inland lidit på grund av dröjsmålet. Jag uppskattar nu naturligtvis de åtgärder som har vidtagits och jag hoppas att statsrådet förstår varför jag med sådan enträgenhet har engagerat mig i denna fråga.
Herr talman! Jag vill erinra herr Nilsson i Tvärålund om att det inte är möjligt att både äta upp smörgåsen och ha den kvar. Därför tror jag vi kan säga att dessa åtgärder är särskilt välkomna i nuvarande situation. De arbeten som utföres nu kan inte göras om en gång till. Domänverket har fått göra en inventering av vad som varit möjligt att utföra i nuvarande läge.

Herr talman! Herr Blomkvist har frågat om jag är beredd att vidta särskilda åtgärder för att stödja och hjälpa fiskarna vid Vänern, som hotas av betydande försäljningssvårigheter i samband med företagen utredning om kvicksilverhalten i vänernfisken. Som svar på herr Blomkvists fråga vill jag meddela att Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund i en framställning allmänt tagit upp frågan om vissa åtgärder i anledning av svårigheter för fiskarna på grund av uppgifter om kvicksilverförekomst i fisk. Framställningen har remitterats till ett antal myndigheter för yttrande. Av de hittills inkomna yttrandena framgår att frågan om ersättning för inkomstbortfall till följd av försäljningssvårigheter är komplicerad inte minst med hänsyn till konsekvenserna på andra områden. Sedan remissbehandlingen avslutats kommer ärendet att prövas av regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Statsrådet hänvisar i sitt svar till en framställning från Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund. Också jag har tagit del av denna framställning och där även kunnat notera den oro förbundet känner inför köpstopp, nedsatta priser och avsättningssvårigheter. Jag tror att det finns all anledning att erinra om att denna framställning gjordes i början av maj månad i år. Sedan dess har uppgifter i press, radio och TV om docent Tejnings utredning om kvicksilverhalten i vänernfisken ytterligare ökat svårigheterna för insjöfiskarna. Resultatet av undersökningarna visade ganska höga kvicksilvervärden jämfört med vad docent Tejning anser vara normalt. Han anser nämligen att fisken inte får innehålla högre kvicksilverhalt än 170 nanogram per kilo fisk. Vi skall samtidigt komma ihåg att genomsnittsvärdet för vänernfisken i dag är 870 nanogram per kilo fisk. Det av docent Tejning föreslagna gränsvärdet innebär att fisken i Vänern i dag är hälsovådlig. | Statens institut för folkhälsan har i varje fall hittills haft en annan uppfattning. Denna statliga myndighet har utfärdat en rekommendation, där gränsvärdet sätts till 1 milligram per kilo fisk, vilket betyder att fisken i Vänern kan godkännas som människoföda. Jag skulle i detta sammanhang vilja vädja till statsrådet att tillse att de berörda myndigheterna så snart som möjligt ger sin mening till känna i denna mycket viktiga fråga, framför allt för insjöfiskarna men i lika hög grad för konsumenterna. Till helt nyligen har fisket i Vänern bedrivits med ganska ålderdomliga fiskemetoder och med klen utdelning, men under de senaste åren har djärva satsningar förekommit på nya redskap och hjälpmedel. Det har provfiskats med trål och, låt mig framhålla att fiskarna visat en mycket stor uppfinningsrikedom när det gällt att få fram nya försäljningsprodukter av fisken. Trots detta kan man i dag ställa frågan om det mångtusenåriga fisket i Vänern är på väg att helt dö ut. Jag hoppas innerligt att det skall vara möjligt för de statliga myndigheterna att sätta stopp för en sådan utveckling. Det är inte bara fråga om ett näringsfång för ett hundratal fiskare — det betyder billig mat för allmänheten. Men i dag står fiskarna i en mycket svår situation. De brottas med stora avsättningssvårigheter och fiskhallarna har uppmanat dem att för närvarande inte bedriva sitt fiske. Därför vill jag vädja till statsrådet att mycket allvarligt pröva frågan om ett ekonomiskt stöd till vänernfiskarna.
Herr talman! Det förtjänar erinras om att världshälsoorganisationen inte har fastställt några värden när det gäller kvicksilverhalten i fisk och skaldjur. Dessa födoämnen är direkt undantagna från den maximihalt av kvicksilver som herr Blomkvist talade om. Detta gör det speciellt svårt att ha någon bestämd mening om de höga kvicksilverhalter som konstaterats för fisk i Vänern, liksom även i ett antal andra svenska sjöar. Jag kan mycket väl förstå att vetenskapsmännen är oroade över detta, och jag förstår också att fiskarna är oroade eftersom de lider avbräck i sitt näringsfång. Men vi måste vinna ytterligare klarhet i dessa frågor. Det tror jag alla är överens om. Jag tror att både fiskarna vid Vänern och överläkare Tejning är ense om att man måste studera denna fråga ytterligare. Jag hoppas också att de medel som står till vårt förfogande för fortsatta studier av miljöförstöringsfrågorna skall göra det möjligt för oss att fortsätta kartläggningen på detta område. Innan remissbehandlingen är avslutad vill jag inte göra någon bedömning av vad regeringen kan komma till för ståndpunkt. Men jag vill erinra om att insjöfisket befinner sig i en kris även om jag bortser från förekomsten av kvicksilver. Detta hör främst samman med att våra husmödrar nu i ökad utsträckning använder djupfrysta fiskfiléer i hushållen. Därmed har insjöfisken inte längre samma plats i konsumtionen som tidigare. Det finns sålunda även andra orsaker till nedgången för vårt insjöfiske. Men jag förstår att också debatten om kvicksilvret på ett mycket olyckligt sätt har påverkat fiskarnas situation, och vi skall ta upp frågan till allvarligt övervägande.

Herr talman! Den siffra som jag nämnde i mitt förra anförande, 1 mg per kg fisk, finns i en rekommendation av statens institut för folkhälsan. Det är därför som jag nu vädjar till statsrådet om att få fram en ny sådan rekommendation av folkhälsoinstitutet, om detta är möjligt. Vad sedan konsumtionen av fisk beträffar är det givetvis riktigt att den djupfrysta fisken har ökat konkurrensen i handeln med fisk. Men det är också ganska klart att den debatt som förts under de senaste åren om kvicksilverhalten i insjöfisk har skapat de största svårigheterna för fiskerinäringen. Här måste man ge fiskarna vägledning i denna fråga: Jag är övertygad om att yrkesfiskarna med det ansvar de har mot konsumenterna inte vill leverera fisk som kan anses vara hälsofarlig.

Det är därför jag anser att de statliga myndigheterna så snart som möjligt skall lämna uppgifter om ett gränsvärde för kvicksilverhalten i fisken.
Herr talman! Det måste föreligga något missförstånd när det gäller de av Världshälsoorganisationen = fastställda normerna. Kvicksilverhalten 0,05 millisram per kg gäller livsmedel i allmänhet. Vi har här i Sverige ännu inte fastställt någon norm då det gäller fisk och skaldjur. Saken har emellertid diskuterats, och statens institut för folkhälsan har framfört tanken att värdet skulle sättas 20 gånger högre än för andra livsmedel. Ytterligare försök att fastställa ett värde kommer att göras. Veterinärstyrelsen har kallat till en överläggning med representanter för statens institut för folkhälsan och andra berörda institutioner inom den närmaste tiden. Jag vill upprepa att vi betraktar frågan som mycket allvarlig och anser det angeläget att något görs. Men jag kan inte underlåta att också upprepa, att naturligtvis får vi se till att konsekvenserna inte blir orimliga. När samhället träder in och ger en grupp företagare ersättning av sådant här slag, kan ju detta medföra att även andra grupper ställer anspråk. Nog är det många företagare som skulle kunna hävda att olika uppgifter som sprids genom pressen eller andra massmedia — uppgifter som bygger på forskningsresultat — är till skada för vederbörandes yrkesutövning genom att företagets produkter inte får samma avsättning som tidigare. Det vore orimligt om samhället generellt åtog sig att ge ersättning i sådana fall. Jag tror också att herr Blomkvist och jag är överens om vanskligheten av en bedömning härvidlag.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat vilka åtgärder som övervägs beträffande skrivundervisningen inom skolväsendet med hänsyn till de krav som den s.k. optiska läsningen inom datatekniken ställer. Det bedöms osannolikt att inom överskådlig tid någon maskin kan konstrueras som kan läsa löpande skrivstil. Det föreligger därför inte för dagen skäl att vidta några speciella åtgärder inom skolväsendets skrivundervisning av det slag herr Wennerfors synes åsyfta. Däremot pågår fortlöpande pedagogiska försök i syfte att förbättra elevernas handstil.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret, även om det har en negativ innebörd för mig. Det är möjligt att det beror på ett missförstånd eller på felaktiga informationer. Vad är nu en optisk läsare? undrar ledamöterna. Ja, kort sagt: I dag omvandlas exempelvis en lönelista eller en faktura till ett hålkort eller en hålremsa för att datamaskinen skall kunna läsa klartextinnehållet. Omvandlingen är nu en uppgift för de s.k. stansoperatriserna. Det är stansoperatrisernas arbetsuppgifter som kan övertagas av en läsmaskin som kallas optisk läsare och som kopplas till datamaskinen. Denna optiska läsare avläser direkt handskrivna siffror och vissa handskrivna bokstäver genom en optisk elektronisk metod. Och vad vinner man med detta? Ja, ett svar är rationalisering och nedskärning av kostnaderna. Trots att hyran av maskinen blir nära 250 000 kronor per år kan man på ett företag räkna med en kostnadsnedskärning på väl 50 procent av de kostnader som företaget har i dag. Den nya tekniken kräver emellertid dels att siffror och bokstäver utformas något annorlunda än för närvarande, dels att slarvig handstil undviks. Inom ett företag som anskaffar optisk läsare krävs således en omskolning i sättet att skriva köporder, fakturor, lönelistor o.s.v. Det första exemplaret av denna maskin för produktion levereras till ett svenskt företag under våren 1968. Jag är övertygad om att flertalet företag och institutioner med dataanläggning följer efter. Då aktualiseras två frågor. Blir det nödvändigt att mera allmänt standardisera och normera vårt sätt att skriva, och blir det nödvändigt att anpassa skrivundervisningen i våra skolor till de krav som denna tekniska utveckling ställer? Jag tror att det blir ofrånkomligt, men innan konkreta åtgärder skall vidtas måste naturligtvis sakkunnig expertis studera problemet. Dess värre har statsrådet fått felaktiga informationer, vilket kanske kan bero på ett missförstånd rörande vad vi menar med »löpande skrivstil» och över huvud taget med »klartext». Jag hoppas i alla fall, herr talman, att min fråga har haft det goda med sig att den har gjort herr statsrådet liksom departement och skolmyndigheter uppmärksamma på det riktiga förhållandet.
Herr talman! Risken för missförstånd när det gäller dessa utomordentligt invecklade tekniska ting är självfallet stor, och sådana kan därför ha drabbat både herr Wennerfors och mig. När det talas om »löpande handskrift» tänker man sig skrivstil i vanlig mening, som man skriver med penna på papper. De maskiner som i dag kan läsa av handskrift är antingen sådana som läser av streckmarkeringi en ruta eller sådana som kan läsa textade bokstäver och siffror. Av den senare typen är t.ex. IBM 1287, som kan läsa av siffror, krysstecken och fem textade versaler. Versalerna är inte bokstäver i egentlig mening utan står som symboler för t.ex. debet och kredit — en stundom nog så intressant uppgift. Dessa tecken måste skrivas i rutor. Det tar enligt uppgift cirka 20 minuter att lära sig skriva de tecken som denna maskin för närvarande kan avläsa. Vad beträffar den stora frågan om maskiner som kan läsa av vanlig skrivstil anses det komma att ta mycket lång tid innan sådana introduceras. Dessa kommer också att ställa mycket hårda krav på enhetlig skrivning i fråga om både utseende och storlek. Vi finner inte något skäl att i dag ta direkt hänsyn till detta när det gäller skrivundervisningen i det reguljära skolväsendet.
Herr talman! Det är naturligtvis beklagligt att vi kan missförstå varandra på detta sätt. När jag talar om skrivundervisning tänker jag emellertid inte bara på bokstäver utan också på siff ror. Det är faktiskt på den punkten denna datateknik kommer att innebära den största revolutionen; det gäller alltså textade siffror, om man kan tala om sådana. Nog bör det vara en fördel, om man redan i skolan får lära sig att skriva dessa siffror rätt. Det kan röra sig om en så enkel sak som att man inte får dra ett sådant tvärstreck över sjuan som för närvarande förekommer. Har skolbarnen lärt sig att göra det från början, är det mycket svårt att vänja dem av med det. Detta är bara ett enda exempel på de förändringar som måste genomföras för att denna optiska läsare skall kunna läsa texten. Ännu kan maskinen bara läsa fem— sex bokstäver, men med tanke på den snabba tekniska utvecklingen är jag övertygad om att det blir flera så småningom.

Herr talman! Herr Lindahl har frågat, om erfarenheterna av de senaste månadernas provsändningar med färg TV här hemma och i vissa länder på kontinenten varit sådana att de påverkat planeringen för införande av färg-TV i vårt land. I Sverige har under det senaste året i viss utsträckning förekommit experimentsändningar i färg. Syftet med dessa har varit att dels möjliggöra olika tekniska prov, dels bereda personal vid televerket, Sveriges Radio m.fl. tillfälle att lära känna och bedöma färg TV. Tekniska prov har utförts såväl vid sändningar över hela distributionsnätet som vid sändningar över Stockholms TV-station, vars reservsändare är färgutrustad. Vid proven har bl.a. undersökts förutsättningarna för svart-vitmottagning vid färgsändningar över det befintliga radiolänkoch sändarnätet och med nuvarande bestånd av mottagarapparater, vidare i vilken utsträckning kvalitetsförluster i färgåtergivningen uppkommer, då det nuvarande distributionsnätet — utan föregående färgmodifiering — används för överföring och utsändning av färg-TV-program. Resultatet av de hittills utförda proven, som preliminärt tyder på att de tekniska problemen vid ett införande av färg TV är förhållandevis begränsade, håller för närvarande på att bearbetas. Viss = ytterligare = försöksverksamhet krävs emellertid för att man mera slutgiltigt skall kunna bedöma de åtgärder, som krävs för att få fullgod standard i distributionsoch mottagarhänseende. Jag vill i sammanhanget begagna tillfället att nämna, att jag — som ett led i det samarbete på radiooch televisionsområdet som Nordiska rådet vid flera tillfällen rekommenderat de nordiska ländernas regeringar att bedriva — funnit det önskvärt att de närmast ansvariga nordiska ministrarna får komma samman för att gemensamt diskutera aktuella radioproblem. Det kan här erinras om den hemställan, som Nordiska rådets presidium vid sitt möte i augusti i år beslöt att rikta till de nordiska ländernas regeringar av innebörd att de måtte medverka till att samtliga berörda länder vid ett införande av färg-TV beslutar sig för samma färg TV-system. Över huvud torde det finnas anledning att i sammanhanget diskutera färg-TV-frågan. Ifrågavarande möte avses äga rum i Stockholm omkring den 10 november.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den intressanta nyheten att dessa frågor redan om någon vecka kommer att diskuteras på nordisk basis hälsar jag med största tillfredsställelse, och jag vill tacka statsrådet för detta betydelsefulla initiativ. Om man får önsketänka eller om man är befriad från ansvaret att samhällsekonomiskt och budgetmässigt anvisa nödvändiga resurser kan man självfallet tillåta sig att kräva ett beslut om att snabbt införa färg-TV i Sverige. Detta är också vad en del inflytelserika och högljudda kretsar gör. I denna fråga agerar dels TV-industrin som har ekonomiska vinstintressen att bevaka, dels personer som har för sig att detta är ett krav »med sting» och som tror att det är politiskt matnyttigt att kräva färg-TV. Dessa parter bedriver en energisk propaganda för sin sak, men den propaganda som förs till torgs är ensidig och förenklad. Det torde inte finnas någon som ifrågasätter om vi skall ha färg-TV i vårt land; den intressanta frågan gäller när vi kan införa den. Sedan de tekniska skälen för att avvakta nu tycks ha undanröjts — valet av sändningssystem är ju träffat — är de ekonomiska problemen helt dominerande. Den som hade tillfälle att följa den socialdemokratiska extrapartikongressens förhandlingar nyligen kunde inte undgå att notera att vi till de gamla ännu ofullständigt lösta samhällsproblemen fått en rad nya. Därvid tänker jag på den äldre, utrationaliserade arbetskraften, på låglöneproblemets räckvidd, på bristerna i fråga om vuxenutbildningen, på barnfamiljernas många gånger svåra situation, på de handikappades rehabilitering o.s. v. Ett annat genomgående tema på kongressen var behovet av prioritering. Det är därför inte svårt att instämma med dem som anser att det finns andra och angelägnare uppgifter för oss än att nu binda samhället för kostnaderna för utbyggnaden av färg-TV. Eftersom färg-TV måste betraktas som en utpräglad lyxkonsumtion — varje apparat kostar omkring 4000 kronor — kan vi nog ta det lite lugnt. även om jag alltså inte tycker det är påkallat att för dagen forcera fram ett beslut i denna fråga, är det angeläget att vi får till stånd en mera nyanserad och informativ debatt i denna fråga. Det vore t.ex. värdefullt om vi kunde få en väl underbyggd redovisning av vad det egentligen skulle kosta oss att bygga ut sändarnätet för färg-TV och att producera t.ex. 10—20 timmar färgprogram per vecka. En sådan redovisning skulle göra det möjligt att väga den reform det innebär att införa färg-TV mot andra reformer som vi gärna vill genomföra och slutligen att väga mot varandra införandet av färg-TV och utbyggnaden av televisionens program 2. En satsning på färg TV kan innebära en försening av P 2 nätets utbyggnad till att bli rikstäckande. Och även om man som jag bor i landets folkrikaste område får man inte glömma bort att stora delar av landsbygden kan bli satta på undantag om man bestämmer sig för att ge färg-TV förtursrätt.
Herr talman! Jag vill bara framhålla att vi har fått en beställning från riksdagen att utreda hela frågan om färg-TV och att så snart som möjligt framlägga förslag om tidpunkt för dess införande. Detta utredningsarbete pågår. Såsom ett led i planeringen ingår självfallet ett nära samarbete med våra nordiska grannländer, eftersom detta i hög grad är en gemensam nordisk fråga. Det är också skälet till att jag för någon tid sedan tog initiativet till ett sammankallande av det aktuella nordiska mötet.
Herr talman! Självfallet hade det varit bra om vi nu hade kunnat få en tidsplan eHer ett besked om när en sådan är att vänta. För dagen anser jag det inte rimligt att framhärda i ett krav om detta; det blir tillfälle att återkomma. Däremot vill jag uppmana statsrådet att medverka till att vi så snart som möjligt får en utförlig ekonomisk redovisning av kostnaderna för startandet av reguljära färg-TV-sändningar.

Herr talman! Fru Heurlin har frågat, om jag är beredd att medverka till att all litteratur, avsedd att användas vid sexualundervisningen i skolorna — antingen som underlag för undervisningen eller för läsning på egen hand av eleven — blir föremål för granskning av statens läroboksnämnd. Enligt gällande bestämmelser granskar statens läroboksnämnd läroböckerna för större delen av skolväsendet. Granskningen gäller även de avsnitt som rör samlevnadsfrågor. Annat studiematerial än läroböcker granskas ej oavsett vilket ämne det gäller. Jag vill dock nämna att inom utredningen rörande sexualoch samlevnadsfrågor pågår en kartläggning av det aktuella undervisningsmaterialet på området i fråga. Slutligen vill jag erinra om att läromedelsutredningen har i uppdrag att behandla omfattningen av och formerna för granskningen av läromedlen. Med hänsyn till det sagda finner jag inte skäl att nu vidta några särskilda åtgärder i fråga om studiematerialet för sexualundervisningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som alltså var nej.

Under rubriken När? står det följande: »De flesta människor startar ett sexuellt samliv, därför att de tycker om varandra och dras till varandra. Somliga börjar tidigt — i de lägre tonåren — medan det för andra inte känns naturligt förrän senare. Man kan inte säga att det ena är rätt och det andra fel.» Med uttrycket »de lägre tonåren» måste väl åsyftas just 13—15-åringar. Eftersom skolöverstyrelsens handledning och Samspel har helt olika målsättning har RFSU uppenbarligen avsett att Samspel skulle gå som s.k. bredvidläsningslitteratur, som inte skall granskas av statens läroboksnämnd. Ty om den granskades skulle den såvitt jag kan förstå inte kunna godkännas. Sexualundervisning är en särskilt viktig del av skolundervisningen, bland annat därför att den så nära berör personlighetsutvecklingen. Och i dagens situation, där våra barn utsätts för en våldsam propaganda för sex, har de mycket svårt att själva träffa ett lyckligt val. Hur många av Sveriges föräldrar skulle nicka instämmande och uppmuntrande, om deras 13 eller 14-åriga flicka kom hem och berättade att hon hade börjat ett sexuellt samliv med en skolkamrat och säga att ingen där hemma skulle påstå att det var fel och därvid åberopa en bok som användes i skolan? Om man reser i Sverige och leder debatter i bland annat detta ämne, får man en ganska klar uppfattning om hur svenska folket verkligen vill ha det. Jag talar alltså här inte om en liten grupp i Stockholm med förgreningar litet här och var utan om den överväldigande majoriteten av svenska folket. I demokratins namn måste vi i riksdag och regering väl ändå vara skyldiga att ta hänsyn till dem! Nu svarar kanske någon: Ja, men denna sexvåg går väl över. Men vad hjälper det våra barn i dag? Det räcker inte med att hänvisa till en utredning som ännu inte är färdig och om vilken man inte vet när den blir färdig. Därtill är ärendet alltför angeläget och alltför brådskande.

Herr talman! I mitt svar redovisade jag två saker: för det första att det pågår en utredning som har hunnit rätt långt med behandlingen av hela frågan om sexualundervisningen och samlevnadsfrågorna i skolan, och för det andra de regler som nu gäller för granskning av läroböcker och läromedel. Jag har inte kunnat finna något skäl föreligga för att läroböcker och läromedel i sexualfrågor skall behandlas på annat sätt än motsvarande material i alla andra ämnen. En stor del av materialet granskas — liksom när det gäller andra ämnen — av läroboksnämnden. En del material granskas inte.

Herr talman! Jo, herr statsråd, jag tycker att här föreligger en stor skillnad. Om en flicka felaktigt får lära sig att en stad har 20 000 invånare, när det riktiga är 25 000, så gör det inte så mycket när det gäller en sådan eller en liknande periferisk fråga, som det ju i och för sig kan vara nyttigt att exakt veta besked om. Men får hon en handledning i sexualkunskap — mer eller mindre — som gör att hon lockas ut på vägar, som kan verka spännande för en tonåring men som hon är alldeles för ung för att själv ta ställning till, så betyder det oerhört mycket mer för henne sett ur hennes framtidssynpunkt. Det är därför jag gör stor skillnad mellan sådana här viktiga frågor och frågor av ren kunskapskaraktär, som inte har direkt med personlighetsutvecklingen att göra.
Herr talman! I skolan behandlas ju en rad frågor förutom invånarantalet i Sveriges städer som har med personlighetsutvecklingen att göra.

Det är inte fråga om något sådant, utan det gäller böcker som med sakkunskap och engagemang skrivits av människor som kan dessa problem. Jag tycker att den skiljelinjen bör man dra, även om man kan ogilla visst material, vissa värderingar och vissa fakta som redovisas i skolan. Vi har olika medel för att man då skall kunna reagera, och därför bör man inte ge en vrångbild av materialet.
Herr talman! Jag undrar vem det är som givit en vrångbild av materialet. Här redovisas ett visst material, och vad jag vill komma åt är att skolöverstyrelsens egen handledning inte överensstämmer med en del av den litteratur som ges ut och som får användas som bredvidläsning just därför att den inte granskats. Vidare måste väl statsrådet Palme ändå hålla med mig om att det är skillnad på det ena och det andra när det gäller undervisning i skolan. En del tar mer sikte på den personliga utvecklingen, en del är rent kunskapsmaterial. Detta går inte att komma ifrån.

Herr talman! Herr Källstad har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet, när de studerande vid de frikyrkliga teologiska seminarierna kommer att erhålla statliga studiemedel. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Skolöverstyrelsen, som fått i uppdrag att utreda formerna för en eventuell statlig tillsyn över vissa fria kristna samfunds seminarier, har föreslagit att universitetskanslersämbetet — med hänsyn till utbildningens innehåll — får i uppdrag att avge förslag i tillsynsfrågan. I anledning härav har ärendet remitterats till ämbetet och centrala studiehjälpsnämnden. Då beredningen av detta ärende således inte är avslutad, kan jag inte uttala mig om eller när studiemedelssystemet skall utsträckas även till de frikyrkliga organisationernas seminarier.
Herr talman! Det svar som statsrådet Moberg givit mig är högst otillfredsställande. Han menar sig inte kunna göra något uttalande huruvida studiemedelssystemet skall utsträckas också till de frikyrkliga organisationernas pastorsseminarier eller när det skulle kunna äga rum. Detta är förvånande, statsrådet Moberg, alldenstund riksdagen för över två år sedan uttalade sig positivt om studiemedel till de frikyrkliga teologiska skolornas elever. Känner statsrådet Moberg till detta? Det råder för närvarande otålighet hos frikyrkorna och speciellt hos de teologiska seminariernas representanter när det gäller dröjsmålet med att få klarhet i varför inte de studerande där, vilka är på samma nivå som de som bedriver andra postgymnasiala studier, kan få detta studiesociala stöd. Riksdagsmotioner i frågan väcktes år 1964, och på våren 1965 uttalade riksdagen att under förutsättning att statlig tillsyn kan anordnas på tillfredsställande sätt borde dessa studerande få studiesocialt stöd företrädesvis enligt studiemedelsförordningen. Det var ett positivt besked som riksdagen gav, och det gavs som sagt på våren 1965. Den 8 oktober 1965 fick skolöverstyrelsen i uppdrag att verkställa denna utredning. Den 9 juni 1967 avgav skolöverstyrelsen sitt yttrande till Konungen, vilket egentligen bara är ett förslag att det skall uppdragas åt universitetskanslersämbetet att avge förslag om hur en sådan tillsyn bör kunna ordnas. Det blir alltså en mycket stor tidsutdräkt fortsättningsvis, fastän det nu är snart tre år sedan denna sak togs upp och över två år sedan riksdagen uttalade sig positivt i frågan. Det är väsentligt, herr talman, att denna fråga snabbt blir avgjord, så att de omkring 200 studerande vid våra teologiska seminarier på frikyrkans sida skall kunna erhålla studiemedel, eftersom de står på samma postgymnasiala nivå som övriga studenter i vårt land.
Herr talman! Vi har den ordningen att när en ny utbildningsanstalt föreslås bli inordnad i studiemedelsförordningens bestämmelser skall först frågan om tillsyn utredas och regler därför fastställas. Detta spörsmål har varit under utredning och är det fortfarande, som jag framhållit i svaret. Då kan herr Källstad inte rimligen begära att jag nu, under det att kanslersämbetet prövar denna fråga, skall säga min mening i saken. Det vore att föregripa förslaget från myndigheten.
Herr talman! Jag känner till detta. Den 8 mars i år — alltså för nära åtta månader sedan — förklarade sig universitetskanslersämbetet villigt att påtaga sig tillsynen av fyra seminarier, nämligen Missionsförbundets teologiska seminarium, Metodistkyrkans teologiska seminarium i Göteborg — Överås — Baptisternas Betelseminarium här i Stockholm och Johannelund. Skolöverstyrelsen skulle möjligen ta hand om de övriga två seminarierna. Efter snart åtta månader bör det kunna bli någon klarhet. Vi på frikyrkans håll förväntar ett svar på denna fråga mycket snart.
Herr talman! Jag kan förstå den otålighet som herr Källstad hyser, men jag vill upprepa att vi i somras från skolöverstyrelsen fick dess utredning, som riksdagen hade beställt. Den remitterade vi med hänsyn till innehållet så fort som vi ansåg oss kunna göra det till kanslersämbetet. När detta, som herr Källstad säger, redan på förhand har gjort ett uttalande, förutsätter jag att det mycket snabbt kan ta ställning till den fråga som det fått sig tillställd i september.

Herr talman! Herr Källstad har frågat chefen för ecklesiastikdepartementet vilka åtgärder som övervägs för att intensifiera informationen om fackskolans målsättning och dess betydelse för näringslivet. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Jag vill först stryka under att regeringen ända sedan tidpunkten för beslutet om fackskolan i olika former verkat för ett positivt mottagande på arbetsmarknaden av dem som genomgått fackskola. Skolöverstyrelsen och <arbetsmarknadsstyrelsen har i samarbete lämnat en omfattande information om fackskolan. Detta har skett genom broschyrer som i stort antal distribuerats till företag och andra arbetsplatser, genom konferenser med representanter för avnämarna och genom artiklar i fackpress och dagspress. Erfarenheterna av verksamheten hittills har visat att information som bedrivs på det lokala planet har den bästa effekten. Av denna anledning kommer informationen i fortsättningen än mer att ges en lokal anknytning och bedrivas genom länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar. Jag vill slutligen erinra om att fackskolans uppgifter och ställning också berörs av kompetensutredningens arbete.